Herr talman! Under den ganska korta tid som jag nu kommer att tala kommer den svenska statsskulden att öka med en dryg miljon, och vi kommer att få ytterligare två eller tre förtidspensionärer. Vi har i dag en god ekonomisk tillväxt i Sverige. Dagens ramdebatt om budgeten sker ändå i ett läge där vi har betydande problem med den svenska statsbudgeten i den meningen att den går med stora underskott. Vi måste låna 100 miljarder kronor på två år för att få det hela att gå ihop. Budgetdebatten utspelas också i en allvarlig situation på den svenska arbetsmarknaden. Vi har mätt med OECD:s mått en öppen arbetslöshet på i storleksordningen 8 % och ett samlat väldigt stort utanförskap på arbetsmarknaden. Utöver de 200 000-220 000 öppet arbetslösa har vi 180 000 som är undersysselsatta eller som studerar därför att de inte kan få ett jobb. Vi har 130 000 människor i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har 535 000 förtidspensionärer, och vi har ungefär 260 000 som i dag går sjukskrivna. Det summerar sig till mer än 1,3 miljoner människor som på olika sätt försörjer sig via bidrag i stället för via eget arbete. I stora delar landet innebär det att var tredje vuxen står utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det är mot den verklighetsbakgrunden som man ska se de moderata budgetförslagen. Vi lägger fokus på att återupprätta en arbetslinje och att förvandla Sverige från ett Bidrags-Sverige till ett Sverige i arbete. Vi föreslår åtgärder som ska göra det mer lönsamt att arbeta och mindre lönsamt att inte arbeta. Det är förslag om sänkta skatter framför allt för låg och medelinkomsttagare och förslag om stramare bidragssystem. Bakom de stora talen och stora siffrorna - bakom de 1,3 miljonerna - finns det faktiskt ansikten. Det finns människor av kött och blod. Jag är på intet sätt unik utan har i likhet med så många människor i vårt land också sett arbetslösheten på nära håll i den egna familjen. Jag vet vilka påfrestningar den påtvingade passiviteten innebär. Jag vet vad det innebär för självkänslan när man söker jobb efter jobb men kanske inte ens kallas till en anställningsintervju. Jag vet hur det är när man blir beroende av andra, av anhöriga och av staten. Det stora utanförskapet är förstås också ett gigantiskt problem för samhället i stort. Det innebär att det är allt färre som ska försörja alltfler. Det är någonting som kommer att förstärkas och understrykas ytterligare av de demografiska förändringar vi ser framför oss, det vill säga de förändringar som kommer att ske i befolkningssammansättningen under början av 2000-talet. På sikt blir ekvationen helt ohållbar om vi inte kan göra någonting åt det stora utanförskapet. Vi har i dag en hög produktivitet i näringslivet. Men den höga produktiviteten kommer inte att hjälpa och inte att lösa problemet med att finansiera den välfärd som svenska folket har vant sig vid med de förändringar i befolkningssammansättningen vi ser framför oss. Det finns helt enkelt ingen genväg, herr talman. Om vi ska klara att finansiera välfärdsåtagandena måste vi bli fler som arbetar, och vi måste bli fler som arbetar mer. Det är bakgrunden till inriktningen på de moderata budgetförslagen. Det är förslag som syftar till att få människor tillbaka i arbete. Det handlar förstås också om att ge människor makt att påverka sina egna liv. Vi har i Sverige i dag massor av människor som har kommit till vårt land. De har inte sällan flytt från krig och elände. De har kommit till Sverige med ambitionen att här genom egna insatser bygga en ny tillvaro och en ny framtid. Alltför många av dem har aldrig fått chansen. Vi har byggt system som gör att det för en nyanländ invandrare med fru och två barn krävs en lön på 25 000 kr i månaden för att det över huvud taget ska löna sig att arbeta. Det krävs 30 000 kr i månaden om han har tre barn. Den grupp som har det allra svårast i Sverige och som över huvud taget saknar varje möjlighet att påverka sin livssituation och sin standard genom eget arbete, den grupp som också har förlorat mest under de tio år som vi nu har haft med socialdemokratisk regering, är de ensamstående mammorna. Förra året var det 60 000 ensamföräldrar som var tvungna att ta socialbidrag. Det beror på de samlade marginaleffekterna, de samlade effekterna av svenska bidragssystem och svenska skattesystem. Det försöker vi att göra någonting åt. Vi lägger fram förslag som till exempel ska göra det möjligt också för den här gruppen av människor att påverka sin livssituation genom eget arbete och egna insatser. I dag får ett vårdbiträde med två barn behålla 45 kr av en extra intjänad hundralapp. Vi lägger fram förslag som gör att det vårdbiträdet i stället får behålla 85 kr av varje intjänad extra hundralapp. I samband med att budgetpropositionen presenterades uttalade sig LO:s chefsekonom Dan Andersson. Han sade: "Framför allt är det angeläget att marginalskatterna på arbete hålls nere för att främja ett ökat arbetsutbud när efterfrågan ökar." Det är väldigt sant. Men det är också sant att regeringen inte i sin budget föreslår några åtgärder som pekar i den riktningen. Tvärtom lägger man betydande belopp på att höja grundavdraget. Det är en skatteförändring som inte på något sätt påverkar marginalskatternas höjd. Man föreslår friår som ska underlätta för människor att lämna arbetskraften i stället för att komma tillbaka till arbetskraften. Man lägger också fram förslag om ett evigt åtagande för arbetsgivarna att betala för dem som går sjukskrivna. Det är ett förslag som väldigt tydligt kommer att slå hårdast mot de grupper på arbetsmarknaden som är allra mest utsatta. Det är de som har en sjukdomshistoria och de som i utgångsläget redan har väldigt svårt att få jobb. Vi stramar förvisso åt de svenska bidragssystemen med våra förslag. Men vi satsar också på välfärdens kärna. Vi föreslår 5 miljarder extra till fler poliser, sjuksköterskor och lärare. En av Bosse Ringholms sista åtgärder som finansminister var att sammankalla till en presskonferens där han med ett digert antal overheadbilder försökte leda i bevis att vi moderater bluffade, att vi i själva verket drog in pengar från kommunsektorn i stället för att göra de satsningar på välfärdens kärna som vi själva påstod. Finansutskottet bejakar nu i sitt betänkande i allt väsentligt att våra siffror är korrekta, att våra beräkningar är korrekta. Traditionellt har Finansdepartementet varit någon sorts kraftcentrum för strukturreformer. Under Kjell-Olof Feldt fick vi stora marginalskattesänkningar i samband med den stora skattereformen. Under Wibble gjordes hela bostadsfinansieringssystemet om - det hade stor betydelse. Under Åsbrink skedde en budgetsanering med sänkta ersättningsnivåer till 75 %. Men under Bosse Ringholm har Finansdepartementet legat för fäfot och snarare förvandlats till ett centrum för dyra förhandlingar med Vänstern och Miljöpartiet och för vilseledande beräkningar av motståndarnas förslag. Jag hoppas förstås att Finansdepartementet under Pär Nuders ledning kommer att återupprätta rågången mellan ämbetsmannadepartementet å ena sidan och en filial till socialdemokratiska partihögkvarteret på Sveavägen å den andra sidan. Lite orolig är jag dock med tanke på Pär Nuders bakgrund som spinndoktor och mediedomptör åt socialdemokratiska regeringen. Detta föranleder mig för övrigt, herr talman, att hälsa Pär Nuder välkommen i ämbetet som chef för Finansdepartementet. Pär Nuder har förvisso en betydande erfarenhet av svensk statsförvaltning. Han var sakkunnig på Justitiedepartementet redan vid 23 års ålder. Pär Nuder har tillbringat hela sitt vuxna liv bakom ett skrivbord i Regeringskansliet. Det är en styrka, men det är också, herr talman, en viss svaghet. För välstånd skapas inte i offentlig förvaltning utan av arbete i växande och lönsamma företag. Jag har ibland i debatter här i kammaren anklagat Socialdemokraterna för att inte riktigt förstå företagandets villkor och drivkrafter. Socialdemokratin har alltid haft traditionellt goda band med de stora svenska företagen, men jag har alltid ifrågasatt om den där genuina känslan finns för vad det är som driver den lille företagaren, den som intecknar villan för att satsa på en idé. Det handlar om vad som driver entreprenören framåt, vad som får människor att riskera väldigt mycket för att satsa på en idé. Jag säger detta därför att det framstår som oerhört angeläget i dag att förbättra det svenska företagsklimatet i vid mening. Det handlar om skatter, byråkrati, regler, kapitalförsörjning. Vi har i dag en situation där jobb försvinner i landet. Jag vill inte på något sätt förneka eller beklaga en fortgående strukturomvandling i det svenska näringslivet, men det är klart att det är ett bekymmer när de nya kvalificerade jobben inte kommer till inom landet. Det är ett bekymmer att svenska företag investerar tungt i nya jobb men att det är investeringar som sker i andra länder och inte här på hemmaplan. Jag ser i dag, herr talman, en betydande risk för att arbetslösheten ska bita sig fast på den höga nivå där den i dag befinner sig. Senast i går kom en analys från Föreningssparbanken som andas oro för den europeiska konjunkturen och för förutsättningarna att få till stånd den jobbtillväxt under nästa år som bland annat arbetsmarknadsmyndigheterna och företrädare för regeringen har gett uttryck för att man tror kommer. Det behövs förändringar för att förhindra en utveckling där arbetslösheten biter sig fast på den här höga nivån. Ändå händer väldigt lite från regeringens och från vänsterkartellens sida. Med de orden, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 1 och nr 5 i finansutskottets betänkande. Det innebär bifall till en politik där det föreslås strukturförändringar i form av sänkta skatter, stramare bidrag och en flexiblare arbetsmarknad, reformer för att få fler att vilja anställa och reformer för att skapa ett bättre företagsklimat. Allt detta är sådant som Sverige så innerligt väl behöver.

Herr talman! Jag vill börja med att hälsa Pär Nuder välkommen, inte till riksdagen men till att delta i de här sammanhangen. Jag hoppas att vi ska ha ett konstruktivt och trevligt utbyte under de två år som är kvar tills det blir skifte på den här posten - om det inte händer något oväntat under mellantiden, så att det går snabbare. Det finns många utmaningar att ta tag i redan nu, och vi kan i dag, 2004, summera lite grann hur tio år med en socialdemokratisk regering har varit hittills. Vi har fortfarande över en miljon människor som står utanför arbetsmarknaden, även om det inte alltid är samma personer från dag till annan, och vi har färre företagare nu än vad vi hade 1994 efter den kraftigaste lågkonjunkturen i mannaminne. Under de här tio åren har Socialdemokraterna klarat av den budgetsanering som påbörjades av den borgerliga regeringen, men man har också hunnit med att i hög grad förslösa vad man uppnådde. Man har klarat av att genomföra ett antal viktiga reformer. Några av dem påbörjades under den borgerliga regeringen, och en del har skett i samarbete med borgarna senare, till exempel pensionssystemet som nu är en oerhört viktig beståndsdel i det goda ekonomiska klimat som finns i Sverige. Vi har en självständig riksbank. Man har klarat av låginflationspolitiken, även det i samarbete med de borgerliga partierna. Vi har ett EU-medlemskap - det handlar om ett samarbete med åtminstone flertalet borgerliga partier. Och vi har fått en ny budgetlag och reformerad budgetprocess. Även det skedde med stöd av och i samarbete med de borgerliga. Jag skulle kunna räkna upp många fler reformer, men det blev i stort sett reformstopp någon gång 1998, 1999, 2000. Sedan dess tycker jag inte att det har skett särskilt många viktiga reformer som för de ekonomiska villkoren framåt. Däremot har man alltså undergrävt budgetprocessens ramverk och ägnar sig nu åt ett ganska oförblommerat fusk. Jag tycker att det var ganska intressant att se omslaget på det här betänkandet, som vi pratar om i dag och som handlar om ramarna för statsbudgeten och riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Herr talman! Jag vet inte om det är finansutskottets kansli eller riksdagens tryckeriexpedition som har haft roligt när de har gjort illustrationen till statsbudgeten. Det är just en ram. Allting får inte plats innanför den, och då lägger man det raskt utanför i stället. Det här omslaget är en ganska bra bild av den svenska statsbudgeten och regeringens och dess stödpartiers sätt att hantera statens finanser. Det som har hänt är just att man har undergrävt budgetramverket och lagt utgifter utanför utgiftstaket. Därmed har man lyckats åstadkomma en situation där vi lånar 50-60 miljarder kronor varje år. 1999-2000 bröts den goda utvecklingen när det gällde statsfinanserna. Det var inte bara högkonjunkturen som gjorde att det kom pengar som brände i fickorna, utan någonstans verkade man också trött på att bedriva den här mer ekonomiskt ansvarsfulla politiken. Vi kommer nu att gå in i nästa lågkonjunktur med ett stort underskott. Som det ser ut nu är det på 50-60 miljarder, men ingen ska slå i mig att regeringen har för avsikt att gå till val 2006 utan kostsamma vallöften. Om ni får hållas kommer naturligtvis underskottet att då vara större. Herr talman! Det är inte bara budgetpolitiken som går i fel riktning. Det gäller även det som är grunden för välståndet. Det är trots allt inte regeringen och regeringens politik som skapar välstånd. Däremot skapar man viktiga förutsättningar. Ett viktigt förslag som går i helt fel riktning är det om sjuklönen. Det har mycket större konsekvenser för Sverige än den summa pengar som det påverkar sjukförsäkringskostnaderna med att man nu privatiserar. Det är ganska fascinerande att den här regeringen och deras stödpartier som är så mycket emot privatiseringar vill privatisera en del av den här försäkringen och lägga ut försäkringsuppgiften på enskilda småföretag. Det här är dubbeldumt. Det är dåligt för människor som är utsatta på arbetsmarknaden. Det försvårar för de människor som i dag redan står utanför, och det försvårar för företagandet. Jag träffade i förrgår en företagare, Bodil. Hon har nu sagt upp sin anställda som får sluta den sista december. Den avgörande orsaken till det var just sjuklöneförslaget. Man kan inte ta den risken. Det är inte bara ett dåligt förslag. Det är en signal till företagandet och arbetsmarknaden som går i helt fel riktning. Ett annat förslag som går i helt fel riktning är friåret. Om det är något som vi inte behöver är det nya ledighetsreformer där man skickar hem viktiga personalgrupper. Det är helt fel signal. Detsamma gäller stopplagen, som ni sitter och arbetar med på Regeringskansliet. Den är till för att sätta stopp för kreativitet och utveckling inom viktiga områden inom sjukvården och se till att människor inte får möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare. Den är till för att försvåra för kvinnors valfrihet att både etablera sig som sina egna och att ha flera arbetsgivare att välja på. Det är helt fel signaler i en tid när vi behöver all kreativitet för att förbättra kvinnors arbetsmarknad och för att förbättra sjukvården. Ni höjer skatten på uppbyggnad av eget riskkapital i företagandet. Äntligen har ni lagt förslag om att ta bort arvs och gåvoskatten. Men det betalas med höjd skatt när samma kapital byggs upp. Det är klassisk socialdemokratisk politik. Det är fel att kämpa ihop pengarna med hårt arbete, men det är okej att få dem. Det är precis som att det är okej att vinna på Lotto men att det ska beskattas extra hårt om det gäller hårt arbete. Man brukar säga att det handlar om att förvärva, ärva och, tredje steget, fördärva. Vad ni gör nu är att försvåra den första punkten i det här, vilket gör att det kommer att finnas mindre att ärva. Herr talman! Det här behöver bytas ut mot en liberal reformagenda som går ut på att fler ska jobba, fler företag ska starta och växa i Sverige och statsskulden ska sjunka. Det handlar om de grunder på vilka välståndet skapas. Vi måste återupprätta arbetets värde. Då handlar det både om mycket konkreta förslag och om attityder. Jag skulle vilja säga, herr talman, att det inte är som Pär Nuder har sagt i något uttalande att företagandet behöver förändrade attityder i stället för skatteförbättringar. Skatteförbättringarna kommer ju ur en förändrad attityd. Ni har en helt felaktig attityd både till arbetets värde när ni föreslår friår och till företagandets värde när ni föreslår höjda skatter för företagande. En annan attityd som behöver förändras gäller förtidspensioneringarna, som nu har sprängt halvmiljonstrecket. Det är oerhört viktigt, både att vi har en väl fungerande sjukförsäkring och att det som skyddsnät för dem som trots alla tänkbara insatser inte kan återkomma på arbetsmarknaden helt eller delvis finns en förtidspension. Men ni har ju förvandlat det systemet till ett sätt att kasta människor på sophögen om de inte passar in perfekt som en pusselbit exakt där de är. Det tycker vi är helt oacceptabelt. I vårt budgetförslag och vår ekonomiska politik är en viktig hörnpelare att reformera vården, se till att människor får tillgång till vård, reformera rehabiliteringen och se till att sjukförsäkringen blir en social försäkring återigen. Vi vill också reformera arbetsmarknadspolitiken. Det är oerhört viktigt. Arbetsmarknadspolitiken måste se till att slipa ned trösklar och underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden. Vi vill ha en jobbgaranti och se till att integrationspolitiken fungerar så att människor kan komma in, inte permanent stängas ute. I flera års tid har ni utlovat att det skulle bli konkreta förbättringar när det gäller invandrares möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden. För två år sedan kommenterade jag det som: Sverige, var god dröj! Det var som man sade i taxiväxeln innan taxi avreglerades. För ett år sedan kunde jag kommentera era förslag med: Sverige, var god dröj! Ni behåller er plats i kön. I år får vi väl lägga till: Medan ni väntar spelar vi lite musik. Sverige är sämst på att integrera invandrade män på arbetsmarknaden. De vill inte att ni ska spela lite musik medan de väntar. De vill att vi ska lägga om integrations och arbetsmarknadspolitiken så att de kan komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Herr talman! Vi vill lägga om både den ekonomiska politiken och budgetpolitiken på sådant sätt att vi begränsar utgifterna och statens åtagande. Jag tror att vi behöver vara fler som säger ifrån att staten inte kan ta ansvar för allting i människors liv. Det har vi inte råd med. Då får vi ett orimligt och olidligt samhälle där människor inte får någon personlig frihet och möjlighet att utforma sitt liv och sin vardag efter eget tyckande. Man måste få ta ansvar för sitt eget liv. Det är skälet till att vi radikalt vill lägga om bostadspolitiken. Det kommer också att spara stora summor och sänka priserna för enskilda människor. I energipolitiken måste vi sluta med att stänga väl fungerande kraftproduktion på ett sätt som gör att miljöförstöringen kommer att öka och statsfinanserna försämras. Vi vill ha en annan mediepolitik där människor får bestämma själva vilken typ av apparater de ska ha. Skattebetalarnas pengar ska inte användas till det. På en lång rad områden behöver vi göra sådana här skiften i attityden till vilka åtaganden staten ska göra. Herr talman! Politiken skapar inte välståndet, men den skapar förutsättningarna. Inom ramen för en politik för jobb och företagande tycker vi i Folkpartiet att det är viktigt att lyfta fram några punkter där vi vill öka anslagen. Det gäller stödet till handikappade. Assistanssystemet och tillgängligheten ska förbättras. Äldrevården behöver tillskott. Den internationella solidariteten behöver manifesteras genom ett höjt bistånd, rättssamhället förstärkas och en jämställdhetsbonus införas i föräldraförsäkringen så att vi kan ta ett steg mot ett mer jämställt samhälle. Herr talman! Jag står givetvis bakom samtliga våra reservationer men vill för tids vinnande yrka bifall bara till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill också hälsa Pär Nuder välkommen. De av oss som var vakna i måndags morse vid 7-tiden kunde höra talas om Hans Hedman. Han är en 53-årig göteborgare som nu har väntat i åtta månader på att få en ballongsprängning för sin svåra kärlkramp. Han har gått upp från 25 % sjukskrivning till 50 % sjukskrivning. Han har alltså väntat sedan i våras. Han är en av de ca 100 patienter i Västra Götalandsområdet som väntar på att få en ballongsprängning gjord. Nu har man fattat beslut att under nästa år ställa in samtliga planerade ballongsprängningar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är bara de mest akut sjuka som kommer att få denna hjälp. Det är naturligtvis oerhört påfrestande för en person som lider av svår kärlkramp att vänta till 2006 då han ska få hjälp. Till bakgrunden hör också att Pär Nuder och hela den offentliga sektorn taxerar ut över 50 % av den samlade svenska bruttonationalprodukten i skatt. Ändå räcker det inte till. Jag utgår från att sjukhusledningen på Sahlgrenska känner till de tillskott som planeras från det här huset nästa år. Ändå har de fattat beslutet att ställa in samtliga planerade ballongsprängningar under det året. Hans Hedman är inte ensam. Över en miljon heltidsarbetande är frånvarande på grund av att de är sjukskrivna, förtidspensionerade eller arbetslösa. Det är lika många som 1993, det djupaste lågkonjunkturåret sedan 30-talet. Det är ett misslyckande som är fullständigt monumentalt, Pär Nuder, att det är lika många nu - en miljon människor - som det var när Göran Persson tillträdde som finansminister 1994, trots att konjunkturen har förbättrats så pass mycket. Här kan man verkligen tala om svarta hål. Det är väl nästan bara de svarta hålen i yttre rymden som kan konkurrera med den enorma kostnad som det här innebär. Detta kostar en halv miljard per dygn; 190 miljarder kronor per år. Inte nog med att den direkta kostnaden för arbetslöshet och ohälsa är astronomisk. Välfärden hotas ju också i andra ändan av att företag, kapital och produktion flyter ut ur landet i en ständigt ökande ström. Investeringarna i vårt land ligger trendmässigt under resten av de 15 gamla EU-länderna. Skatteverket räknar med att kanske 500 miljarder kronor av de svenska hushållens sparkapital finns på oredovisade konton i utlandet. Andra bedömare menar att om vi räknar in sådana familjer som Kamprad och Rausing, som redan har flyttat ut ur landet och inte längre är svenskar, handlar det kanske om 1 500 miljarder kronor. Socialdemokraterna håller krampaktigt fast vid en förmögenhetsskatt som garanterar att vi aldrig någonsin kommer att få tillbaka dessa pengar. Arbetslösheten har bitit sig fast trots att konjunkturen har förbättrats påtagligt. Framsidan av detta är ju produktivitetstillväxten. Det är något positivt. Men baksidan är som sagt utslagningen. Den är oväntat stark. Många ekonomer är förvånade över att den svenska produktivitetstillväxten är så stark. Förvånad är bara den som inte har förstått att de svenska investeringarna i stor utsträckning sker i utlandet. Vi var en grupp från finansutskottet i Kina och såg hur den svenska produktionen där hela tiden ökar. Det är klart att det är där de nya jobben tillkommer. För att vi ska kunna upprätthålla en rimlig levnadsstandard krävs att vi får nya företag och ny verksamhet här i landet. Det sker absolut inte i tillräcklig omfattning i dag. Flera talare har varit inne på detta tidigare: Under de senaste tio åren har antalet företagare i Sverige minskat med ungefär 20 000 netto. I måndags i förra veckan läste vi om Svenska Industritjänstemannaförbundets, SIF:s, enkät som visar att nu också de små företagen flyttar ut sin produktion. Detta sker i tysthet. Det handlar inte om stora delegationer. Man bygger inte nya motorvägar och järnvägar när Gnosjöföretagen flyttar ut, men det är en växande omfattning på detta. På så sätt eroderas sakta men säkert skattebasen för välfärden. Inför den demografiska utmaning vi står inför tillsammans med den globala utmaningen står regeringen tyvärr fullständigt handfallen. Man är ganska nöjd. Det intressanta är att regeringen har en metod att möta sådana här utmaningar. Man tar inte itu med konkreta åtgärder, utan man har målsättningar. Man har målsättningar för allting, och det är målsättningar som närmast ger intryck av att vara gripna ur luften. Det finns en systematik. Det problem man tittar på ska inte åtgärdas; det ska halveras. Det mesta ska halveras. Man hoppas att man tillhör den halva som ska åtgärdas om man befinner sig i någon sådan här kohort. Det handlar om arbetslösheten, ohälsan, socialbidragsberoendet, den alltför låga sysselsättningen och så vidare. Det möts inte med åtgärder utan med målsättningar. Om man tittar på de här målsättningarna kan man konstatera att Socialdemokraterna faktiskt missar samtliga målsättningar. Det är klart att det går så när man gör passivitet och väntan på konjunkturuppgång till handlingsprincip. De ideologiskt rotade bromskrafter som finns motarbetar eller verkar i riktning mot att ingenting görs åt detta, trots tillväxtkongresser och trots att det finns en god vilja. Jag tror att regeringen och Socialdemokraterna har en god vilja, men man har en felaktig ideologisk kompass. Man har samarbetspartier som gör att man inte får genomföra saker som borde vara ändamålsenliga för att åtgärda detta. Hans Hedmans tragiska exempel tycker jag visar på det totala misslyckandet med den nuvarande politiken. Jag tror inte att det i en öppen ekonomi går att leda skatteligan vad gäller pålagor på arbete, kapital, energi och företagande och samtidigt leda välfärdsligan. Det är oförenliga storheter. Det går inte. Vi kan taxera ut över 50 % av BNP i skatt, ändå räcker det inte till det mest fundamentala. Så här kan det inte fortsätta. I valet 2006 måste en ny riksdagsmajoritet och en ny regering vända den här utvecklingen. Vi kristdemokrater vill sätta upp ett övergripande mål, nämligen att vi ska ha en genomsnittlig tillväxt på 3 % per år genom att alltfler kommer i arbete. Vi vill också införa ett nytt mål, nämligen ett mål för antalet arbetade timmar. Det är nämligen den hårda kärnan om vi ska få en ökad tillväxt. Då kan man inte kringgå det med statistikpolitik av olika slag som ofta fungerar fullständigt kontraproduktivt. Den ekonomiska politiken måste ju också slå vakt om statsfinansiell stabilitet genom lägre utgifter, lägre skattetryck, sänkt skuldkvot och minskad statsskuld. Därigenom minskar vi den svenska ekonomins sårbarhet. Det krävs också strukturella åtgärder som förbättrar ekonomins funktionssätt. De förslag till förändringar i skattesystemet som vi kristdemokrater föreslår har också viktiga positiva strukturella effekter på just funktionssättet i ekonomin. Värnskatten måste avvecklas för att högre utbildning ska löna sig bättre. Dubbelbeskattningen på utdelningsinkomster från risksparande vill vi avveckla successivt liksom förmögenhetsskatten. Tjänstesektorn tycker vi - som i Finland - ska få helt nya möjligheter att växa genom en skattereduktion för hushållens köp av tjänster i det egna hemmet. Där tycks, herr talman, fler och fler socialdemokrater nu hålla med. Vi får se vilka krafter som vinner kampen. I värsta fall får de svenska hushållen - pensionärer och barnfamiljer - vänta till efter valet 2006 för att någonting ska hända på det området. Det krävs helt andra krafttag än vad regeringen har visat prov på mot den rekordhöga sjukfrånvaron och det ökade antalet förtidspensioneringar. Vi föreslår en ny och samordnad rehabiliteringsförsäkring som redan från början sätter individens rehabiliteringsbehov i centrum. När det gäller kontraproduktiva förslag tror jag ändå att priset tas av förslaget att övervältra sjukförsäkringsansvaret på arbetsgivarna. Jag tror att vi med den principen riskerar att få en närmast darwinistisk utslagningsmekanism av svaga aktörer på arbetsmarknaden. Det kommer att ge ökad utslagning. Det kommer naturligtvis att leda till ökad produktivitet. Det är jag helt övertygad om. På något sätt är detta ändå ett exempel på ett oerhört kontraproduktivt förslag. Jag hoppas, herr talman, att Hans Hedman snarast får sin ballongsprängning, men jag kan tyvärr inte utesluta att han får vänta till efter valet 2006. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, med de riktlinjer för den ekonomiska politiken som vi kristdemokrater tillsammans med Moderaterna, Folkpartiet och Centerpartiet lägger fram, och till reservation nr 7.

Herr talman! Riksdagsledamöter och åhörare! Egentligen är det här en fantastisk debatt, och det är ett fantastiskt beslut som vi ska klara av här i dag, nämligen utgiftsramarna och beräkningen av statsinkomsterna - hela statens budget på 750 miljarder - i en debatt och ett beslut. Det är en form som borde inbjuda till helhetsperspektiv, långsiktighet och ansvarstagande. Jag hoppas att debatten kommer att präglas något av det. Samtidigt är jag medveten om att min förhoppning kanske är byggd på ett önsketänkande. Vi ser i utskottsmajoritetens förslag och skrivningar att man fastnar i detaljer och missar de stora utmaningarna - som att bringa ordning i statens finanser, som att ge de 1,3 miljoner människor som en vanlig dag inte går till jobbet chansen att komma in på arbetsmarknaden, ge dem chansen att bidra. Herr talman! I stället för en fantastisk debatt och ett fantastiskt beslut kanske det blir en omöjlig debatt och ett omöjligt beslut. Det rymmer allt från stort till smått. Det finns inget helhetsperspektiv. Senare i dag kommer riksdagen, om majoriteten inte spruckit innan dess, att fatta beslut om neddragningar i försvaret - dramatiska förändringar på många regementsorter, förändringar som gör att Sverige får svårt att klara sitt internationella åtagande när det gäller exempelvis fredsbevarande insatser. I samma beslut kommer man att avvisa förslag om skatterabatt på hushållstjänster, något som skulle kunna betyda mycket för stressade barnfamiljer och, för den skull, slitna pensionärer. Det är ett förslag som varit en succé i Finland, men det kommer att avfärdas här i eftermiddag. Man kommer att godkänna regeringens beräkningar och mål om att öka antalet förtidspensionärer med 64 000 personer per år. Man planerar också att låna 191 miljarder fram till 2007. Herr talman! Som ett alternativ till denna brist på helhetssyn och denna, som jag uppfattar det, detalj och centralstyrning har Centerpartiet lagt fram en budget som tar tag i samhällsproblemen och som bygger framtidstro. Den bygger på att vi vill ge människor, kommuner och regioner självbestämmande i stället för centralstyrning och bidrag. En stor del i vårt budgetalternativ är en inkomstskattereform som dels sänker skatten för låg och medelinkomsttagare och stimulerar att gå från bidragsförsörjning till arbete, dels samtidigt stärker kommunernas egen skattebas och därmed gör kommuner, landsting och regioner mer självständiga. Det handlar också om, som jag var inne på tidigare, förslag om skatterabatt för hushållstjänster som skulle kunna göra en i dag grå eller svart marknad vit och innebära väldigt mycket för människor i vardagen. Vårt budgetalternativ handlar också om ett grönare Sverige. Vi vill stimulera alternativa drivmedel i stället för att straffa dem som är beroende av bilen. Vi vill gynna det som ska in. Vi har räknat på miljöeffekterna av våra förslag, och de visar sig vara tio gånger så stora som miljöeffekterna av regeringens skattehöjningsförslag. Vårt budgetalternativ innebär också ett friskare Sverige. Det handlar om att underlätta för människor att komma tillbaka till arbetsmarknaden, dessa 1,3 miljoner som står utanför en vanlig dag. Det handlar om en rehabilitering där man ser individen. I dag har försäkringskassan ett uppdrag att inom ett år pröva möjligheten att förtidspensionera en långtidssjukskriven. Vi vill inte ge upp. Vi vägrar att ge upp en människa som befinner sig i sjukskrivning. Vi vill i stället att man ska få chansen. Det ska ta max tre månader; sedan ska man ha en plan för hur man ska komma tillbaka till arbetslivet. Det är skillnad både i politik och i budget, men framför allt är det skillnad i människosyn. Vi vill också öka möjligheterna för de människor som inte kan prestera hundra procent på arbetsmarknaden genom att öka antalet människor som kan få chans att jobba via lönebidrag. Vi vill inte heller, som regeringen föreslår, införa ett evigt sjuklöneansvar för företagen. Precis som andra varit inne på tidigare i debatten kommer det att stämpla ut människor. Det kommer att göra att man selekteras. Har man en sjukdomshistoria kommer man att få svårare att få ett jobb. Vi vill i stället ha ett system som gynnar de små företagen, som i dag faktiskt har en lägre sjukfrånvaro än större arbetsgivare. Ett sådant system skulle bättre spegla verkligheten, men det skulle också stimulera människor att vara kvar på arbetsmarknaden och stimulera företag att våga anställa människor. Då kommer jag osökt in på den tredje delen, herr talman: ett företagsammare Sverige. Där har vi lagt fram förslag. När regeringen gick in i tillväxtsamtalen hade näringslivets organisationer tre prioriterade områden. Det handlade om arvs och gåvoskatten. Den levererade regeringen, och det är jag glad för. Det handlade också om förmögenhetsskatten och om 3:12-reglerna, reglerna för beskattning av fåmansbolag. Vi levererar också de två grejer som regeringen väljer att inte leverera. Regeringen levererade arvs och gåvoskatten men tog hela finansieringen, vilket jag tycker var lite fräckt gjort. Vi levererar det som näringslivet förväntade sig när man gick in i tillväxtsamtalen. Vi vill också införa en möjlighet för dem som i dag har affärsidéer men som kanske inte har kapital för att starta ett företag. Många gånger är det unga människor, kvinnor och invandrare, som startar företag i mindre utsträckning än vad medelålders vita män gör. Dem vill vi ge chansen att spara till ett startkapital för sitt företagande. Ungefär som genom ett allemanssparande ska man kunna spara till startkapital. Det tror vi kommer att betyda väldigt mycket för nyföretagandet i Sverige. Sammantaget, herr talman, innebär detta en budget som dels är starkare rent statsfinansiellt, dels ger människor - de 1,3 miljoner som inte går till jobbet en vanlig dag - möjlighet att få vara med och bidra, möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Herr talman! I majoritetens skrivningar recenserar man och avfärdar vårt budgetalternativ lite nonchalant, tycker jag, kanske rentav på ett självgott sätt. Det är kritik mot att våra besparingar inte ger vad vi beräknat. Jag tycker att det är lite synd, för det handlar många gånger om ett medvetet missförstående och en medveten selektering av vad man väljer att recensera. På ett ställe i utskottstexten avfärdar man vårt förslag om differentierade ersättningsnivåer i bland annat a-kassan - vi har ett förslag där den som har försörjningsansvar ska få 80 % i ersättningsnivå och den som inte har det ska få 70 %. På ett annat ställe i texten avfärdas ett förslag som vi inte lägger fram men som vi av misstag - ni vet hur man gör när man klipper och klistrar - har med i en utgiftsområdesmotion från förra året om en ersättningsnivå på 78 %. Det räcker inte till de miljarder ni har sagt att det innebär, säger man. Jag tycker att det är lite synd. Jag erkänner vårt misstag när vi har klippt och klistrat, men jag tycker också att det är lite synd att utskottsmajoriteten inte ser att man medvetet missförstår. På samma sätt säger man att våra förslag om rehabilitering inte kommer att ge så mycket. Vi sparar inget på rehabilitering. Sanningen är att vi satsar 100 miljoner mer på rehabilitering för 2005 än vad vi sparar. Jag tycker att det är synd att kloka och hedervärda politiker som Arne Kjörnsberg väljer att medvetet misstolka eller selektera i recensionen av vårt budgetalternativ i stället för att ta debatten i sak. Utskottets majoritet skriver att vårt budgetalternativ "har en svagt underbyggd finansiering som tycks bygga på ett inte ringa mått av önsketänkande". Detta är fel i sak, vilket jag kunnat visa på. Det är också skrivet av en majoritet som själv avser att låna 191 miljarder fram till 2007. Det tycker jag utstrålar ett slags självgodhet. Man ser inte sina egna fel och brister. I Aftonbladet i torsdags satte LO-ombudsmannen Olle Sahlström fingret på detta. Han kommenterade den senaste tidens avslöjanden om hur facktoppar skaffat sig attraktiva hyreslägenheter och stugor. Han var inte förvånad över detta utan sade att "rörelsen är marinerad i självgodhet". När Pär Nuder kommenterar de borgerliga partiernas förslag om mål för statens finanser med att de borgerliga har inget att lära oss socialdemokrater om offentliga finanser är det en kommentar som dryper av precis samma självgodhetens marinad. Det är sagt av en finansminister som tänker låna 191 miljarder fram till 2007. Jag hoppas att den här debatten ska handla om sakförslagen, att vi inte medvetet ska försöka missförstå varandra och att vi ska försöka ta det helhetsperspektiv och det ansvar som riksdagens budgetordning inbjuder till och som förväntas av oss från medborgarna. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 1 och 8.

Herr talman! "Människan är målet - hennes utveckling och frihet, hennes törst att lära och utbilda sig, hennes vilja att växa och spränga nya gränser, hennes ansvarskänsla för kommande generationer, hennes solidaritet och kärlek till andra människor." Så kan socialdemokratins uppdrag sammanfattas i en enda mening. Detta, herr talman, är ett citat ur det tal som den socialdemokratiske partiordföranden Göran Persson höll samma dag som han valdes till vår ordförande. På mitt arbetsrum här i riksdagen har jag en liten lapp som jag skrev för många år sedan. Det var förra gången jag var ledamot av finansutskottet. Ja, jag undrar om jag inte skrev det redan när jag var ersättare i finansutskottet. På lappen står det: Glöm aldrig att ekonomisk politik och skattepolitik har inget värde i sig. De är bara verktyg för att åstadkomma det som vi vill göra: frihet, rättvisa, trygghet, jämlikhet, jämställdhet och arbete. Jag tittar väldigt ofta på det där, även om jag i och för sig inte behöver det eftersom jag har det i huvudet, men det är som en påminnelse till mig. Inget av detta vinner man ensam. Vi är alla beroende av varandra. Inget av detta vinner man en gång för gott. Det måste ständigt vinnas på nytt. Inget av detta vinner man utan kamp. Kampen måste alltid föras. Inget av detta vinner man med pukor och trumpeter. Det vinner man genom envetet, träget och slitigt vardagsarbete. Inget av detta vinner man i ett enda steg. Det är ofta två steg framåt och ett tillbaka, om bilden tillåts - två steg framåt och ett tillbaka. Herr talman! Så ser jag på det uppdrag som mina kamrater och jag har fått av våra väljare. I kraft av vår fattiga förmåga gör vi, Roger Tiefensee, vad vi kan för att genomföra vårt uppdrag. Men ofta är det faktiskt två steg framåt och ett tillbaka - två steg framåt och ett tillbaka. Bakom den budgetproposition för år 2005 som finansutskottet behandlat i det här betänkandet står den socialdemokratiska regeringen, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Dessa partier svarar också för majoriteten bakom det förslag som nu föreläggs kammaren för beslut. Med mycket uppriktighet och med en väldig värme vill jag tacka företrädarna för våra samarbetspartier i finansutskottet Yvonne Ruwaida, Siv Holma och Lars Bäckström för ett gott samarbete. Jag menar att det förslag som nu förelagts riksdagen kommer att föra Sverige ett steg framåt och göra Sverige till ett något bättre land att leva och verka i. Då kommer jag osökt att tänka på Karin Pilsäters resonemang om framsidan på betänkandet. Utan att jämföra med tavlor, men tavlor kan man se på olika sätt. Jag funderar nämligen också över framsidan. Det är inte, såvitt jag vet, finansutskottets majoritet som hittat på detta. Jag vet inte heller om det är kansliet eller om det är tryckeriet som har gjort det. Men jag tänkte så här, Karin Pilsäter: I den stora ramen finns majoritetens förslag. Utanför finns det en liten fyrkant - det som Roger Tiefensee ska leverera - och det är era reservationer. Jag vet inte vilken bild som är rätt. Man kan, som sagt, se saker och ting på olika sätt. Möjligen får vi överlåta till några konstkännare att bedöma vad som är det riktiga, eller också kan vi naturligtvis överlåta till Karin Pilsäter att göra det. Herr talman! Jag sade tidigare att rättvisa och jämställdhet är centrala mål i den ekonomiska politiken, liksom på samhällslivets alla områden. Mycket är gjort. Men, ärade ledamöter, mycket återstår. Det är förpliktande för oss alla. Ta jämställdhetsområdet. Vi har myndigheter som ska arbeta med det, men det räcker inte. Vi har alla ett ansvar för denna del, i stort och i smått. Det ansvaret måste vi ta. Ingen annan löser det åt oss, så låt oss hjälpas åt! De flesta tecken tyder nu på att vi framför oss har en gynnsam både internationell och svensk konjunktur. Med hänsyn till utvecklingen i vår omvärld kan vi förvänta oss en tillväxttakt på omkring 3 %, kanske enligt de senaste prognoserna drygt 3 % - vi politiker är specialister på att svänga oss med procenttal hit och dit. Hur mycket är 3 %? Vad blir det egentligen? Ja, har vi en tillväxt på 3 % - den brukar beräknas på bruttonationalprodukten - blir det bortemot 70 miljarder kronor, på nytt ett jättelikt belopp som i alla fall inte jag kan greppa trots att jag sysslar med det här varenda dag. Som en jämförelse kan nämnas att barnbidrag till landets alla barn och studiebidrag kostar 23 miljarder på ett helår. Försvaret kostar ungefär 40 miljarder, beroende på hur man räknar och vad man tar med i försvarskostnaderna. Därmed har vi lite grann att jämföra med. Om vi har en tillväxt på 3 % får vi, som sagt, 70 nya miljarder. Då får vi resonera om hur vi ska använda dem. Det ska vi göra på ett demokratiskt sätt. Det går alltså ganska bra, eller som en av de där tidningarna med rosa papper skrev för någon vecka sedan: "Sverige går för högtryck. Fabrikerna utnyttjas maximalt. Lagren fortsätter att minska. Inflationen hålls i schack. Snart väntas investeringarna öka kraftigt." Visst, det är bra. Det är väldigt bra. Det går bra för svensk ekonomi och för svenska företag. Men, och detta är ett viktigt men, vi har problem på arbetsmarknaden. Många människor får inte göra det som de helst av allt vill: arbeta, dra försorg om sig själva och sina närmaste, ingå i en arbetsgemenskap, dra sitt strå till stacken, göra sin insats för det gemensamma bästa och på morgonen kunna säga: "Hej, nu går jag till jobbet" - också det ett citat av vår partiordförande Göran Persson. Att det inte är så är för oss socialdemokrater ett problem. Vi sticker självklart inte under stol med att det är ett problem. Det finns ju ingenting som är så viktigt för ett land som att människor får bidra, vara med, tillhöra någonting - tillhöra en gemenskap - och dra sitt strå till stacken, som jag nyss sade. Jag ska strax återkomma till detta. Jag vågar faktiskt lite frankt påstå att det nu är ett starkare Sverige än för tio år sedan. Statsskulden är mindre. De offentliga finanserna är starkare. Sysselsättningen är trots allt högre och arbetslösheten trots allt lägre. Med detta som bakgrund vill jag säga: Målen för den ekonomiska politiken ligger fast. Om vi ska ha en uthållig hög tillväxt och full sysselsättning krävs det sunda offentliga finanser. Vi ska, precis som hittills, klara utgiftstaket. Målet om 2 % överskott i de offentliga finanserna över en konjunkturcykel gäller. Som jag sade tidigare: Även om den ekonomiska konjunkturen går bra finns det kvarstående problem på arbetsmarknaden. Därför har regeringen i budgetpropositionen en lång rad förslag för att dämpa arbetslösheten. Av tidsskäl kan jag bara i telegramstil redovisa några av dem. Antalet platser i det arbetsmarknadspolitiska programmet utökas med ytterligare 20 000. Jag ska direkt möta det så att ni slipper ta replik på det. Vi gör nämligen detta därför att vi på det sättet ska få välutbildad arbetskraft. När investeringarna nu ökar och företagen börjar efterfråga arbetskraft ska den finnas på plats. Det generella sysselsättningsstödet till kommunerna ökas från 4 till 5 1⁄2 miljarder i år. Det förstärks 2005 till 6 miljarder och 2006 till 7 miljarder. Det är på nytt jättelika siffror. Men, herr talman, Ulf Sjösten som var i kammaren nyss och jag som kommer från Borås, vi har det lätt. Borås är nämligen en hundradel av landet. Räknar vi bort en tredjedel som schablonmässigt går till landstingen och sedan tar bort några nollor, kan jag påstå mellan tummen och pekfingret att i år får Borås en hundradel av landet. 100 000 invånare; sedan kan ni räkna på era egna kommuner. Det är ungefär 35 miljoner mer än förra året. År 2005 får Borås kommun 40 miljoner, och 2006 så där 46 miljoner. Ja, så kan man fortsätta att räkna om detta till, ja vad vet jag, sådana som lägger sten på gatukontoret, vårdbiträden, undersköterskor eller de som tar hand om barnbarnen på dagis. Så ska man se på politiken, och så har vi alla ett ansvar för att växla ned de jättelika talen. I varje fall begriper inte jag dem. Jag måste göra så. För att öka den inhemska efterfrågan fortsätter vi med kompensation för en del av egenavgifterna till det nya pensionssystemet. När vi har gjort den delen återstår 12 1⁄2 %. Med det vi nu gör kommer vi upp till 87 1⁄2 % kompensation för egenavgifterna. Tidigare har riksdagen fattat beslut om ökade resurser till landets kommuner för att de ska kunna anställa ytterligare 6 000 personer i förskolan under perioden 2005-2007. För att skjuta på den uppåtgående konjunkturen inför vi en särskilt tidsbegränsad skattereduktion för reparationer, ombyggnad och tillbyggnad, det som kallas ROT - en typisk politisk förkortning. Vi har alla tidigare erfarenhet av ett sådant avdrag, vars syfte är att tidigarelägga investeringar på området. Det fungerar väl i ett konjunkturläge som det vi nu är i. Senare i höst, Roger Tiefensee, kommer den så kallade 3:12-utredningen med sitt förslag till förändringar i skattesystemet för småföretagare. Pengarna är reserverade för de åtgärderna. Senare i höst kommer riksdagen, om vi följer regeringens förslag, att slopa arvs och gåvoskatten. Det enskilt viktigaste skälet för detta är att underlätta generationsskiften i dessa företag. I detta sammanhang måste jag för kammarens ledamöter få citera några rader ur den stora lokaltidningen på västsidan av landet. I Göteborgs-Posten i söndags kunde man läsa bland annat följande i den del av tidningen som handlar om ekonomi och politik. Svensk industri säljer som aldrig förr. Sverige är ett suveränt land för produktion. Så här ser myten ut: Svensk arbetskraft kostar för mycket, våra varor är för dyra, jobben försvinner. Det här är sanningen: Världen skriker efter Made in Sweden . Vi får gå tillbaks till 1960-talet för att hitta lika stor livskraft i industrin. Det här är inte från en debattartikel som jag eller någon annan socialdemokrat har skrivit utan från nyhetsplats i Västsveriges största dagliga tidning, Göteborgs-Posten, i söndags den 21 november 2004. Herr talman! Det här talar väl egentligen för sig själv. Till mina värderade meddebattörer: Var inte så pessimistiska. Svartmåla inte. Glöm inte historien om pojken som jämt ropade på vargen. Se det ljusa. Jag påstår inte att allt är frid och fröjd. Det enda jag säger är att det är ett ganska bra land vi lever i även när det gäller industrin. Jag vill säga några ord om ett av de borgerliga partiernas sätt att finansiera sina så kallade reformer. Man ska sänka ersättningen till de sjuka, de arbetslösa och förtidspensionärer och så vidare. Man ska inte leva på bidrag. Då har jag två frågor. En mig närstående person blev arbetslös sömmerska när en syfabrik i Borås lades ned. Hon var med i facket och också i a-kassan. Hon fick då ersättning från a-kassan fram till det att hon fick ett nytt jobb. Det tog sin tid. Levde hon på bidrag? Var inte det ett utfall av den försäkring som hon hade? En annan person jag känner, en ung flerbarnspappa, fick en mycket svår sjukdom. Jag känner personen väl. Han var sjuk ganska länge. Levde han på bidrag? Han omfattades ju av det allmänna sjukförsäkringssystemet. Sluta med att säga att folk lever på bidrag när de får från a-kassa, sjukförsäkring eller vad det kan vara. Nej, jag vågar inte säga det en gång. De båda personerna som är mig närstående tycker inte att de levde på bidrag. De tyckte att de fick vad de var berättigade till. Vi socialdemokrater säger så här: Glöm inte att det är de sjuka, arbetslösa, förtidspensionerade och de som är hemma med sina barn som ska stå för fiolerna för Roger Tiefensees, nej, inte Roger Tiefensee, för Moderaternas förslag. Det är kvintessensen av betänkandet i den delen. Vi är alldeles övertygade om att generell välfärd, trygghet för alla och rättvisa är bra för alla. Även för dem som har det ekonomiskt ganska bra är det bra med generella system, att utjämna risker, inga nådegåvor och rättigheter. Då vågar människor ta språnget. Nu, herr talman, ska jag avsluta genom att citera Göran Rosenberg ur en bok ni strax ska få namnet på: Beroendet av andra människor, inte friheten från dem, är vad som gör oss till människor. Beroendet av och tacksamheten mot andra människor. En del har mer att vara tacksamma för än andra, en del hävdar att de ingen har att tacka för något, men utan beroendet av andra människor skulle tacksamhetsfrågan inte ens uppkomma eftersom vi inte skulle existera. Det är i sanning tänkvärt. Boken heter Plikten, profiten och konsten att vara människa . Författare: Göran Rosenberg.

Herr talman! Jag vill också hälsa Arne Kjörnsberg välkommen i sin nya roll som finansutskottets ordförande. Det började trevligt med en vänlig ton. Arne Kjörnsberg började med att citera Göran Persson. Det var ett fint, vackert, nästan poetiskt citat. Han talade om att ingenting går utan träget arbete, man måste ta två steg framåt och ett tillbaka. Ja, Arne Kjörnsberg, det förutsätter att man går i rätt riktning. Jag vill ändå påstå att det ni föreslår är tvärtom. Ta detta med att vältra över sjuklöneansvaret på arbetsgivarna. Är det rätt tänkt från början att göra småföretagare till försäkringsbolag, att de ska ta så stor risk? Inser inte också Arne Kjörnsberg att detta kommer att leda till en utsortering av svaga personer på arbetsmarknaden? Jag är också lite förvånad över att Arne Kjörnsberg så totalt bekräftar min tes, nämligen att regeringen bara väntar på bättre konjunktur. Han säger att framför oss har vi en gynnsam konjunktur, och med den förväntas en tillväxt på 3 %, inte att regeringen gör någonting för att åstadkomma en bättre tillväxt. Det finns ett antal länder - jag brukar nämna Irland och Finland - där regeringarna har gjort kraftfulla insatser och kraftfullt förbättrat tilläggsförutsättningarna. Någon sådan ambition finns inte här. De åtgärder Arne Kjörnsberg redogör för är hur han ska köpa sysselsättning för skattepengar. Det han redogjorde för var detta, inte bättre villkor. Är inte detta, Arne Kjörnsberg, ett exempel på att den ideologiska kompassen behöver justeras en del för att vi ska få fart på efterfrågan på arbete, för att få fler att vilja starta företag och anställa människor? Slutligen: Borås får nu 30 miljoner kronor, men uppenbarligen räcker det inte till för att Håkan Hedman ska få sin kranskärlsballongsprängning förrän 2006. Vad vill Arne Kjörnsberg säga till honom? Vi skulle ju se det ljusa och inte svartmåla. Vad är det ljusa för Håkan Hedman?
Herr talman! Här har Mats Odell lite otur. Min kollega Kjell Nordström har tagit reda på hur det är med ballongsprängningar på Sahlgrenska, och jag har här fått en lapp av honom. Till att börja med ligger Sahlgrenska inte i Borås, utan det ligger i Göteborg. Men det är regionen som är ansvarig för detta, och där har man inte fattat beslut om att minska antalet ballongsprängningar. Vad regionen i Västsverige har gjort är att man har beslutat att flytta ballongsprängningarna från Sahlgrenska till andra sjukhus i regionen. Så var det med den "ballongen". Exemplet med Irland är klassiskt, och jag går inte på en sådan enkel grej. Mats Odell jämför tillväxten i Irland med tillväxten i Sverige, och sedan talar han om hur dåligt det är i Sverige. Vi har under de senaste tio åren varit bättre än euroområdet. Vi är bättre än EU 15. Jag skulle lika gärna kunna jämföra tillväxten i USA och Kina och säga: Det är alldeles förskräckligt. USA har bara en tillväxt som är 40 % av Kinas. Mats Odell, det beror på vilket år man börjar att räkna ifrån och vilken nivå man utgår ifrån. Sådana jämförelser är egentligen meningslösa. Man måste se det över en längre tidsperiod, och det försökte jag göra genom att räkna på dessa tio år. Då är vi en dryg halvprocent bättre än EU 15 och nästan en procentenhet bättre än euroområdet. Det är väl inte så dåligt - 3 %, 70 miljarder varav barnbidraget kostar 23 miljarder, Mats Odell! Detta säger jag bara för att Mats Odell ska ha något att jämföra med.
Herr talman! Låt oss då fortsätta med den här ballongen. Arne Kjörnsberg och Kjell Nordström har otur. Den som framträdde var ingen mindre än områdeschefen för ett sjukvårdsområde som hette Lars Ekström. Lyssna gärna på det inslaget! Det finns på Sveriges Radios hemsida. Lars Ekström säger att det bara är de akut sjuka som får hjälp. Det talas om en kvinna som man sköt upp en operation för fyra gånger. Hon fick sedan hjälp genom att landstinget köpte tjänster vid det privata Callanderska. Det är väl dit som också Håkan Hedman får skickas, antar jag. Men det intressanta är att i norra delen av Halland får patienterna hjälp med en ballongsprängning omedelbart vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. De bor i ett landsting, det borgerligt styrda Halland, som har en sådan betalningskraft. Det saknas pengar. Och jag är ledsen, Arne Kjörnsberg, men i den officiella statistiken står det att det är en mycket kort kö, men i verkligheten är det inte så. Låt oss reda ut detta senare. Annars är jag väldigt glad om nu Håkan Hedman har Arne Kjörnsbergs löfte om att få en omedelbar ballongsprängning på regionens bekostnad. Jag noterar det som en stor framgång i dagens debatt, kanske den största hittills. Okej, Irland är inte något bra exempel. Men Arne Kjörnsberg är mig ändå svaret skyldig på frågan: Vilka åtgärder föreslår ni i detta betänkande som ska förbättra företagsklimatet? Ni föreslår en utsorteringsmekanism för svaga personer på arbetsmarknaden. Den kommer att höja produktiviteten, det är rätt. Den kommer att hjälpa er att övervältra ansvaret för den växande ohälsan och att klara utgiftstaket, men den kommer inte att bidra till att få ned de enorma kostnader som i dag gör att 50 % av vår bruttonationalprodukt i skatt inte ens räcker till de mest elementära insatser för sjukvården.
Herr talman! Jag lovar att om jag hade varit ledamot av regionfullmäktige i Västra Götalands-regionen skulle jag känna till alla detaljer om ballongsprängningar såväl på Sahlgrenska, som på NÄV, Norra Älvsborgs lasarett, och på SÄS, Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Men jag erkänner att jag inte kan det. Med hjälp av en av mina kolleger har jag fått reda på att regionstyrelsen inte har fattat beslut om att minska antalet ballongsprängningar. Man har fattat beslut om att flytta ut dem på flera sjukhus i regionen. Mats Odell och jag känner varandra väl, så det är väl därför som han öser på när han debatterar med mig. Men förlåt mig, är det inte larvigt att dra slutsatsen av vårt meningsutbyte att jag har lovat att Håkan Hedman ska få en ballongsprängning omedelbart? Även om jag vore regionstyrelsens ordförande i Västra Götaland skulle jag inte kunna lova en sådan sak. Det skulle vara ett ingrepp i professionen, alltså i läkarnas uppgifter. När det gäller reformen på sjuklöneområdet och det ansvar som företagen får ta är detta ett led i att vi alla måste hjälpas åt. Det är därför som vi inför en sådan reform. Dessutom vet Mats Odell - och det kommer också våra kolleger som sysslar med detta att visa - att det finns en mängd mekanismer som gör att det inte alls blir det dråpslag som Mats Odell har utmålat. En sista uppmaning, Mats Odell: Svartmåla inte! Var lite optimist! Sverige är bra land att leva och verka i. Men vi ska göra det ännu bättre. Låt oss hjälpas åt med det.

Herr talman! Jag vill börja med att hälsa Arne Kjörnsberg välkommen tillbaka till finansutskottet. Jag tror att vi kommer att ha många upplyftande debatter som stimulerar hjärnkontoret. Men jag blev lite förvånad när du sade att du skulle överlåta till mig att avgöra vad som var det rätta när det gäller utskottsbetänkandet. Det är väl med figurer på betänkandeomslag som det är med konst, att upplevelsen ligger i betraktarens ögon. Vad som är rätt och fel i politiken är väl normalt sett inte så lätt att avgöra. Det är mera vad som följer av värderingar och - som Mats Odell påpekade - åt vilket håll man är på väg. Det finns de som ser på både politik och ekonomi som att det finns ett absolut rätt och ett absolut fel och att man kan räkna ut allting. Dem tillhör inte jag. Jag tror att det handlar väldigt mycket om värderingar. Jag ska gå in på diskussionen om bidrag kontra försäkringar. Arne Kjörnsberg sade att a-kassan var en försäkring som man har betalat till. Där ligger mycket av problematiken med arbetslöshetsförsäkringen och framför allt sjukförsäkringen. De fungerar inte längre som en försäkring. Systemen verkar inte i rätt riktning. Det råder inte försäkringsmässighet, och man betalar inte tydliga avgifter utan otydliga skatter. Det finns inget samband mellan att få människor tillbaka i jobb och kostnadsansvaret. Därför vill jag fråga om du är beredd att medverka till att det blir en rejäl reform av socialförsäkringarna som gör dem mera försäkringsmässiga igen.
Herr talman! Först vill jag tacka för välkomsthälsningen. Den värmde. Som Karin Pilsäter naturligtvis vet har regeringen tillsatt en särskild utredningsman, Riksförsäkringsverkets generaldirektör, som ska titta på utformningen av de framtida socialförsäkringssystemen. Jag tror - lägg märke till att jag använder ett försiktigt ord - att tanken är att detta efter en genomgång av Anna Hedborg ska övergå i en parlamentarisk utredning. Våra båda partier har ju ganska goda erfarenheter av det. Vi genomförde skattereformen för 14 år sedan tillsammans. Jag var faktiskt med i riksdagen även då och kommer ihåg att näste talares partis representant i utredningen hade 62 reservationer. Nu tycker Moderata samlingspartiet att det var bra, men det tyckte man inte då. Men det är en annan sak. Jag försökte resonera om detta med värderingar, kanske lite slarvigt eller lite utsvävande i mer poetiska former. Jag överlät till min partiordförande och till Göran Rosenberg att visa på ett mycket bättre sätt än jag kan göra hur vi hänger ihop, hur vi är beroende av varandra. Och, Karin Pilsäter, jag påstår aldrig, hoppas jag, att jag alltid vet allting till sista kommatecknet, därav min formulering att ibland är det två steg fram och ett tillbaks. Så är livet, så bör politiken vara och så är politiken i långa stycken, tycker jag.
Herr talman! Min fråga var inte vad som eventuellt är de innersta avsikterna hos regeringen eller dess statsminister, för det vet man aldrig så noga från dag till annan. Min fråga gällde om Arne Kjörnsberg är beredd att medverka till att det verkligen blir så här i stället för att en enmansutredning ska jobba i två år med att kartlägga och sätta i gång jobbet. Vi har ju goda erfarenheter av arbetet med pensionsreformen. Där krävdes det ett regeringsskifte innan reformarbetet kom i gång. Men då gick det å andra sidan snabbt att få huvuddelen av reformen på plats, och även där har Arne Kjörnsberg medverkat. Min fråga gällde om han är beredd att medverka till att det händer någonting, inte vad som kan röra sig i huvudet på regeringen. Min andra frågeställning som jag ska försöka dra lite snabbt gäller det här med två steg framåt och ett steg bakåt. Det är väl inte nödvändigt att alltid ta ett steg bakåt om det går att undvika.

Jag vill bara påpeka att jag tycker att det är tre helt felaktiga reformer och skulle vilja höra vad du har för kommentarer till hur ni ska kunna kompensera sjukvården och arbetsmarknaden för de här förslagen.
Herr talman! Detta med ett steg tillbaks var bara ett sätt att måleriskt tala om att det inte är så där väldigt enkelt, att det inte bara är att köra. Ibland är det faktiskt så. För att inte förväntningarna ska bli alldeles för stora hos mig själv inser jag att det inte är så där enkelt. Det är inte så att man kan göra allting på stubinen, om jag får använda ett så slarvigt uttryck. Det är ibland i politiken liksom i livet i övrigt lite fram och tillbaks. Det var bara det jag försökte säga. Det är ett sätt att försöka vara ödmjuk, Karin Pilsäter. När det sedan gäller sjuklöneförslaget har jag i en tidigare replik talat om vad jag tycker. Jag vet dessutom att Karin Pilsäters och mina kolleger i det ansvariga utskottet kommer att väl, i alla dess detaljer, redovisa förslaget för kammaren. Jag tror på modellen. Men vi kanske också där så småningom får ta två steg fram och sedan ett halvt steg tillbaks, vad vet jag? Eller så kanske vi får ta två och ett halvt steg framåt - detta som en bild bara. När det gäller stopplagen har jag en principiell uppfattning. Den är i och för sig ointressant. Det viktiga är vad mitt parti tycker. Men eftersom Karin Pilsäter frågar mig kan jag säga att jag tycker att det är principiellt fel att man ska tjäna pengar på att folk är sjuka. Jag står för den uppfattningen. Uppfattningarna är lite olika, men jag tycker så. När det gäller friåret vet Karin Pilsäter naturligtvis att den som får ett friår bara får det under en förutsättning, nämligen att det är någon som är arbetslös som går in i stället. Det kan väl i alla fall vara bra att den som är arbetslös kommer tillbaks till arbetsmarknaden på ett lite mjukare sätt. Men jag är säker på att min värderade samarbetspartner Yvonne Ruwaida kommer att närmare kunna utveckla detta.

Herr talman! Det vore väl förmätet av mig att hälsa Arne Kjörnsberg välkommen till finansutskottet, eftersom finansutskottets nuvarande ordförande har en så mycket längre historia än vad jag har i utskottet. Men jag tycker ändå att det är roligt att du följt mig från skatteutskottet till finansutskottet. I sitt anförande lyfter Arne Kjörnsberg fram detta med rättvisa och jämställdhet. Det tycker jag är intressant. Jag skulle därför vilja föra en diskussion kring ROT-avdrag, som Arne Kjörnsberg också tog upp i sitt anförande. Det handlar om en stimulans för männens arbetsmarknad och motiveras som en konjunkturåtgärd. I betänkandet avfärdas förslag om skatteavdrag för hushållsnära tjänster, först av skatteutskottet och sedan tar finansutskottet yttrandet från skatteutskottet som sitt eget: "Några särskilda konjunkturpolitiska skäl för en stimulans av hushållssektorn finns enligt utskottets mening inte." Okej, men om det inte finns några konjunkturpolitiska skäl kan man ju i stället diskutera strukturpolitiska skäl som rättvisa och jämställdhet. Sedan skatteutskottet avgett sitt yttrande har en ledamot av skatteutskottet, Inger Nordlander, fört en diskussion på DN Debatt där hon förespråkar skattestimulans för hushållstjänster och lyfter Finland som ett gott exempel. Apropå det här med steg fram och tillbaks undrar jag helt frankt: När vågar ni ta två steg framåt i den här frågan i stället för att stå och stampa?
Herr talman! Roger Tiefensee var tidigare ledamot av skatteutskottet när jag var ordförande där. Sedan antar jag att hans parti flyttade honom till finansutskottet, och sedan flyttade mitt parti mig till finansutskottet. Jag lovar att jag kommer att förfölja Roger Tiefensee. Vilket utskott han än går till kommer jag att be min värderade gruppledare Britt Bohlin att jag ska få följa med för att förfölja honom, i ordets bästa bemärkelse, Roger. Missuppfatta mig inte nu. Herr talman! När det gäller ROT-avdragen och hushållsnära tjänster går Roger Tiefensee i fällan direkt. Det är ju så enkelt. Hela hans resonemang bygger på att det är kvinnor som ska städa. Roger Tiefensee, jag lovar att de erfarenheter som jag har är att jag är bäst på att dammsuga, tvätta, stryka. Måla inte ut det där som kvinnogöra bara! Det är lika mycket en uppgift för oss, på tal om jämställdhet. Roger Tiefensee går i fällan, och han vill dessutom gillra fällan för andra med skattebetalarnas pengar. Det är vad han vill göra. Jag har också där en principiell uppfattning: Jag tycker inte att lågbetalda vårdbiträden, undersköterskor, Handelsmedlemmar hemma i Borås med sina skattepengar ska subventionera, för att uttrycka mig något polerat, herr talman, att någon ska ta hand om smutsen efter mig. Det ska jag göra själv.
Herr talman! Jag tolkar Arne Kjörnsbergs svar som att det är fortsatt på stället marsch i den här frågan. Det är intressant eftersom det pågår en diskussion inom det socialdemokratiska partiet där man, som jag tycker, med rätta lyfter fram framför allt stressade barnfamiljer och pensionärer. Jag och min fru, Arne Kjörnsberg, tycker båda att det är lika tråkigt att städa. Det är väl olika i olika familjer hur roligt man tycker att hushållsarbetet är. Skatteutskottet och sedan också finansutskottet har avfärdat det här med hushållstjänster med att det kan bli en dyrbar reform för staten. Det är lite intressant eftersom kostnaden för att komplettera ROT-avdraget så att det inkluderar alla hushållstjänster är ungefär lika stor eller faktiskt lite mindre än kostnaden för det friår som föreslås i budgeten. Jag har tidigare bott i Eskilstuna. Där finns det ett monument som heter Arbetets ära. Det är en gammal fin, klassisk socialdemokratisk stad med ett monument till arbetets ära. Jag undrar nu om socialdemokraterna tänker sjunga friårets lov i stället.
Herr talman! Roger Tiefensee, jag måste återvända till det där med ROT och hushållsnära tjänster. Det är inte jämförbart. Avdraget för reparation, ombyggnad och tillbyggnad är för det första tidsbegränsat. För det andra sätter vi in det för att i ordets bästa bemärkelse skjuta på en uppåtgående konjunktur. För det tredje antar jag att Roger Tiefensee inte ska tidsbegränsa avdraget på hushållsnära tjänster till 15 månader. För det fjärde: Vårt lands problem i framtiden, på grund av den demografiska utvecklingen, är bland annat, tror jag mig förstå, att vi kommer att ha personalförsörjningsproblem i kommunernas ansvarsområde omsorg och i landstingens eller regionernas ansvarsområde sjukvården. Att då med skattebetalarnas pengar bygga upp en konstgjord marknad som måste subventioneras, som inte lever på sina egna nyttigheter, vore fel både på kort och lång sikt. Sedan finns det min principiella uppfattning. Jag vet att om man skulle göra detta på det sätt som Roger Tiefensee föreslår blir det relativt högbetalda människor som kommer att kunna utnyttja det. Vi kan inte subventionera det här så att undersköterskan, som tjänar 15 000 i månaden, kan använda sig av det. Eftersom jag har en halv minuts talartid kvar vill jag också nämna att Roger Tiefensee tycker att det är tråkigt att städa. Det kan man väl tycka. Det kanske det är. Men, Roger Tiefensee, allt är inte roligt här i livet. Det måste göras ändå. Det är en levnadsvisdom som jag gärna vill skicka med.

Herr talman! Jag tror inte att någon i den här kammaren har några problem med Arne Kjörnsbergs inledande Göran Persson-citat om ett bättre samhälle med möjligheter för människor att förverkliga sina drömmar. Målen om frihet, rättvisa och trygghet är ingalunda exklusivt socialdemokratiska. Jag tror att de förenar alla i denna kammare. Det är därför vi sysslar med politik. Däremot fördelar vi oss på olika partier för att vi har olika uppfattningar om hur vägen fram till de där höga målen ser ut. Vi har också olika uppfattningar om vilka verktyg som ska användas. Min kritik mot dagens regeringspolitik är att jag tycker att den innebär för mycket av ett steg framåt och två tillbaka. Det är ingen tvekan om att Sveriges ekonomi står starkare i dag än för tio år sedan. Men det råder heller ingen tvekan om att den framgångsrika budgetsaneringen i mitten av 1990-talet nu har förslösats i den utgiftskartell som ni har bildat med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Utanförskapet i dag, de där 1,3 miljoner människorna, är lika stort som under den ekonomiska krisens värsta år i början av 1990-talet. Vi har färre industrijobb i dag än vad vi hade genomsnittligt på 1980-talet. Visst står det Made in Sweden på varorna, men de är i allt större utsträckning producerade i fjärran östern och i Östeuropa. De svenska bilarna ägs av amerikanare och det svenska knäckebrödet av norrmän. Mot den här bakgrunden vill jag återkomma till den fråga som Mats Odell från Kristdemokraterna ställde men inte fick svar på. Vad är det som ni de facto i handling vill göra för att förbättra det svenska företagsklimatet, basen för hela vår välfärd?
Herr talman! Jaha, ytterligare en som går precis rakt in i fällan. Låt mig ta några exempel, herr Odenberg. Först och främst har vi budgetsaneringen. Förutsättningen för att man ska ha en hög, uthållig tillväxt är att man har ordning och reda på finanserna. Det hade vi inte för tio år sedan. Jag var med. Vi gick ut i 1994 års valrörelse och sade: Rösta på oss! Vi kommer att höja alla skatter som finns. Vi kommer att införa nya skatter. Vi kommer att sänka alla ersättningar, för när vi, Sverige, ska betala ut en krona har vi bara 60 öre. 40 öre får vi gå någonstans och låna. Så sade vi. Och så röstade folk på oss. Så sanerade vi ekonomin. "Vi" låter så förmätet. Svenska folket gjorde detta med Socialdemokraterna i ledning. Nu har vi gjort det. Nu har vi ordning och reda. Enligt OECD-statistik satsar vårt land mest per capita på forskning och utveckling av alla industriländer i Europa. Det kan säkert bli mer, men det är väl inte så hemskt dåligt? Svartmåla inte, Mikael Odenberg! Det är en del som kan tro på dig. Och det vore ju - om inte katastrof så i varje fall inte bra om alla tror att det är så förskräckligt dåligt i vårt land. Det är faktiskt ganska bra, men det kan bli bättre. För att inte förföljas, herr talman, av det där med två steg fram och ett tillbaka vill jag ytterligare en gång säga att det var bara mitt sätt att uttrycka att allting i livet och i politiken inte är så enkelt. Man ska brinna av övertygelse. Man ska ta kampen. Men man ska också inse att man ibland, som jag lärde mig en gång när jag gjorde militärtjänst, får göra en omfattning - vänster för min del, höger, antar jag, för Mikael Odenberg - för att nå målet. Det kan symbolisera det där med ett steg tillbaka.
Herr talman! Jag håller med Arne Kjörnsberg om att politikens vägar ibland kan vara lite krokiga och att allting inte är så förtvivlat enkelt alla gånger. Men det vore väl ändå klädsamt om Arne Kjörnsberg inte bara oupphörligen yrade om fällor utan försökte besvara någon av de frågor som ställs till honom. Jag ifrågasätter inte vikten av ordning och reda i statsfinanserna. Det är ju därför jag kritiserar den omständigheten att vi lånar så mycket pengar i dag för att få det hela att gå runt; 100 miljarder kronor på två år. Jag har inte gjort någon hemlighet av att budgetsaneringen i mitten och slutet av 1990-talet var framgångsrik. Tvärtom berömde jag ju Arne Kjörnsberg för det arbetet. Men jag klagade också på att den där budgetsaneringen nu har förslösats i den utgiftskartell som ni har bildat med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är just omsorgen om de stabila och trygga statsfinanserna som gör att jag uttrycker bekymmer över alla de ofinansierade reformer och skattesänkningar som ni har genomfört under de senaste åren, sedan valet 1998. Vi föreslår från vår sida en del ytterligare satsningar på välfärdens kärna. Det handlar om rättsväsende, skola och vårdgaranti. Det kommer nog att göra det möjligt för kommuner och landsting att anställa några fler poliser, några fler lärare och några fler sjuksköterskor. Men för att långsiktigt betala för denna välfärd kommer vi inte runt att det behövs fler jobb i det privata näringslivet. Därför kvarstår frågan till Arne Kjörnsberg. Vad gör ni socialdemokrater, och vad vill ni socialdemokrater göra, för att i genuin mening förbättra det svenska företagsklimatet så att de svenska investeringarna sker i Sverige och inte bara i andra länder?
Herr talman! Jag börjar bli lite nervös. Mikael Odenberg håller med mig på den ena punkten efter den andra. Då börjar jag fundera. Är jag fel ute på något sätt? Men jag ska tolka Mikael Odenberg på ett positivt sätt i stället. Vad gör vi? Vi ökar den inhemska efterfrågan. När jag är ute hos småföretag i Sjuhäradsbygden säger de inte - "flaska", höll jag på att säga - ett ord om 3:12-regler. De säger: Vi vill sälja våra grejer, för det tjänar vi pengar på. Vi ökar den inhemska efterfrågan. Jag påminner om kompensationen för delar av egenavgifterna. Jag påminner om det höjda grundavdraget. De tre vise männen, som de brukar kallas, kommer med sitt förslag vad gäller 3:12-reglerna i slutet av den här månaden, tror jag. De har blivit lite försenade. Det är ganska komplicerad materia, som naturligtvis Mikael Odenberg känner till. Vi har avsatt pengar för det. Arvs och gåvoskatten slopas. Det enskilt viktigaste skälet för detta, sade jag i mitt huvudanförande, är att underlätta generationsskiften i små företag. Vi satsar på utbildning och forskning. Vi satsar på att göra Sverige öppet för nya influenser. Vi tycker att det är viktigt. Jag försökte lite skissartat, jag erkänner det, tala om detta med jämställdhet. Där har vi alla ett ansvar, och där ska fler få bidrag. Eftersom detta är min sista replik i denna debatt vill jag säga en sak som jag hoppas att någon vill bära med sig. En budget är siffror och statistik. Det är stapeldiagram och cirkeldiagram, och det är procent hit och procent dit. Men om man tränger in i dessa siffror, trycker sig in mellan stapeldiagrammen, är det människor av kött och blod. Det är det som denna debatt egentligen handlar om, och det är det som vi, i varje fall jag och mina kolleger, kommer att bära med oss.

Herr talman! Det har hittills varit en lite lågmäld debatt. Stundtals kanske till och med omslaget på betänkandet har diskuterats mer än innehållet. Det är kanske bra att vi har en lågmäld debatt. Vi kanske håller på att närma oss varandra, som Arne Kjörnsberg sade. Det tycks vara lite trångt i mitten. Det kanske är så i svensk politik. Sveriges kanske mest omtalade kommunist Lars Ohly säger i tidningen Från Riksdag & Departement att han inte tror på statligt ägande av företag som Saab och Volvo. Reinfeldt säger att hans moderater har mer pengar i sitt budgetalternativ än vad Bosse Ringholm har. Vänsterpartiet kritiserar Socialdemokraterna för att de inte gör tillräckligt mycket för småföretagen. Moderaterna kritiserar Folkpartiet för att deras budget gräver stora hål i statsbudgeten. 17 miljarder i underskott säger Moderaterna om Folkpartiet. Det är inte konstigt att det i en demokrati där två block står mot varandra ser ut att vara trångt i mitten. Det block som vinner mitten vinner ju makten. Och det är inte konstigt om flera partier ser samma problem och hör det som nästan alla människor säger. Vissa förslag blir då ganska lika. Och det är inget problem eftersom konflikten inte är något mål i sig. Tvärtom är det bra om vi i Sverige kan bygga broar mellan politiska block och mellan arbetsgivare och löntagare. Och alla som lyssnar vet att vi i Sverige vill ha en gemensam sektor där alla får bra vård, utbildning och omsorg oavsett storleken på plånboken. Det är bra att även Moderaterna börjar inse det. Alla som tänker efter förstår att vi måste få fler i arbete och fler arbetade timmar för att finansiera ett välfärdssamhälle. Därför har vi i majoriteten lyssnat både på löntagare och arbetsgivare när vi har tagit fram förslag för fler jobb. Vi i Vänsterpartiet vill underlätta generationsskiften för företagare genom att ta bort arvsskatten för företagen. I kompromissen gick vi med på att ta bort hela arvsskatten. Vi i majoriteten föreslår dessutom en sänkning av förmögenhetsskatten så att vi i praktiken äntligen håller på att slopa sambeskattningen. Det är insatser för jobb. Något annat skäl finns det inte. Det handlar om knivskarp fördelningspolitik för jämställdhet och för jobb. För Vänsterpartiet är det viktigt att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. Därför är vi särskilt glada över beslutet att höja taket i föräldraförsäkringen. Vi har lyssnat på löntagarna och fortsätter att kompensera för pensionsavgifterna. Och vi i Vänstern ser till att skattesänkningen inte blir som störst för dem som tjänar mest utan att den blir i princip lika stor i kronor för alla löntagare. Vänsterpartiet ville ha 10 nya miljarder till kommunerna i den här budgeten. Vi fick 7 nya miljarder. Satsningen gör att kommunerna som grupp nu för första gången på länge kan gå mot ett mindre överskott. Hade vi i majoriteten satsat lite till hade kommunerna fått bättre möjligheter att jämna ut löneklyftorna mellan kvinnor och män. Vi i majoriteten har lyssnat på kommunpolitiker, medborgare, löntagare och arbetsgivare. Vi har till och med lyssnat på oppositionen. Men det finns frågor där vi är beredda på strid, frågor där vi måste ta strid eftersom vi vägrar att göra som borgarna, nämligen att laga hål med hål. Vi vägrar att finansiera stödet till kommunerna med pengar som vi tar från arbetslösa och sjuka. Vi vägrar också att finansiera sänkt skatt med låtsaspengar från låtsasbesparingar - inga Mållganlösningar. Vi vägrar tro på att vägen till fler jobb måste gå över ökade klyftor. Därför gör vi satsningar i stället för att slå mot dem som har minst. Därför satsar vi på höjda pensioner och gör en extra satsning på utbildning av personal i äldreomsorgen, höjer barnbidraget för alla och satsar 1 miljard extra på barnfamiljer med svag ekonomi. Visst ska det löna sig att arbeta. Det tycker väl alla? Men vi i Vänstern säger nej till sänkta ersättningsnivåer. Vi säger nej till Moderaterna som till och med vill förbjuda fack och arbetsgivare att sluta avtal som ger mer än 80 % av lön i skydd när man är sjuk eller arbetslös. Självklart ska allt misstänkt fusk kontrolleras. Det gäller både skatt och ersättningar. Det är lika självklart vare sig man kallar det vanlig hederlig arbetarmoral eller kristen värdegrund. Men ingen blir frisk av sänkt ersättning. Och det blir inte fler jobb av mindre trygghet. Det lägger bara sten på börda. Visst verkar det som om Moderaterna lägger mer pengar än den rödgröna alliansen till kommunerna? Men jag är inte så säker på att de moderata förslagen verkligen innebär mer pengar till kommunerna. Men jag är övertygad om att det var det som var deras avsikt. Och jag är en vänlig natur - även viljan kan få räknas som positiv. Men den som ska få bli glad måste tänka på det gamla men alltid aktuella ordspråket: Skåda aldrig given häst i munnen. Den moderata given innebär nämligen högst 65 % i ersättning och slopad maxtaxa i förskolan. Den moderata viljan till kommunsatsningar ska alltså betalas av de sjuka och arbetslösa. Och tänk att Moderaterna som i andra sammanhang vill minska alla marginaleffekter helt plötsligt inte ser problemet med marginaleffekterna kring höga taxor i barnomsorgen. Det som verkade så lika blir helt plötsligt väldigt olika. Det är mindre pengar till förskolan och mer pengar till dem som vill ha au pair där hemma för barnen. Lite mer valfrihet för dem som är lite rika och lite mindre valfrihet för alla andra. Sverige har klarat att bygga välstånd genom att ge plats för fler på arbetsmarknaden. På 60 och 70-talen var det kvinnorna som vann mark på arbetsmarknaden. Nu måste vi fortsätta och också ge plats åt de nya svenskarna. Det är dags att sluta diskriminera och i stället öppna arbetsmarknaden för alla. När vi lyckas med den mycket begränsade målsättningen att halvera skillnaden på arbetsmarknaden mellan dem som är födda i Sverige och dem som inte är det, då växer inkomsterna. Sverige kan då få 53 miljarder mer att fördela redan inom tio år. Herr talman! Sverige har helt enkelt inte råd med diskriminering, vare sig av kvinnor eller av invandrare. Hela Sverige måste gå arbetslinjen. Men då måste det också finnas arbete att gå till. Att sänka en och annan eller ens alla skatter är ingen säker väg till fler jobb. Men stora och snabba skattesänkningar är alltid en säker väg till ökade klyftor och underskott. Och den borgerliga alliansen vill gå den osäkra vägen när det gäller jobben. Och det är dumt att chansa när det gäller trygghet. Herr talman! Det är dags att vi svenska politiker börjar enas om något väldigt enkelt och väsentligt. Inse att Sverige inte bara är en del av Europa utan en del i ett globalt ekonomiskt och kapitalistiskt system, ett system där vi aldrig kan konkurrera med lägre skatt och lägsta lön, utan där vi måste konkurrera med kunskap och kreativitet. Vi politiker bör och kan helt enkelt inte börja konkurrera vare sig med skatter eller social dumpning. Vi måste i stället över alla nationsgränser och unionsgränser börja bygga politiska och fackliga motmakter mot de internationella storföretag som kan och redan ställer löntagare i det ena landet mot löntagare i det andra landet. Det må sedan gälla IKEA, Ericsson eller General Motors. Eller för att travestera Karl Marx: Löntagare i alla länder förena er annars kommer ni att förlora mycket. Men Sverige måste också locka med något. Då ska vi i Sverige locka med snabba, säkra och miljöanpassade transporter, stärka samhällets satsningar på den industrinära forskningen, driva på för miljöanpassade produkter och produktion. Herr talman! Den satsning som vi i majoriteten nyss tog fram när det gäller fordons och verkstadsindustrin i Västsverige visar hur vi bör gå vidare. Det var satsningar som gynnar hela industrin, både stora och små företag. Och sådana satsningar måste vi utveckla i fler branscher och över hela landet. Vi måste göra mer för att snabbare få patent i produktion och få forskare och företagare att samverka. Vi måste göra mer för att få fram riskkapital till mindre företag. Vi måste snabba på 3:12-processen. Vi behöver nämligen fler företag som kan stärka den samlade produktionen. Men vi kan aldrig klara ett uthålligt välfärdssamhälle med bara tjänstejobb och konstruktion. Om vi ska ligga i framkanten på dessa områden, och det ska vi göra, krävs det att vi också klarar produktionen här i landet, och det kan Sverige klara. Men det kräver en produktion där företagen utvecklar produktiviteten och produkterna i samarbete med löntagarna, inte i konflikt med dem. Herr talman! Det här är ett spår för arbete, för rättvisa och för minskade klyftor, ett spår där vi måste förmå bygga allianser mellan företag, fack och politik på alla nivåer. Det här är en väg som inbjuder till lösningar, investeringar och produktion i stället för konflikter. Herr talman! Därför yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman och alla som lyssnar! Vi har i dag en debatt om den budget som riksdagen har antagit och som är ett resultat av samarbetet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Mycket här i debatten har handlat om arbete - om att det är en sådan hemsk situation i Sverige när det gäller arbete. Det är en situation som kan bli bättre, men vi måste också se på omvärlden och se hur vi klarar oss jämfört med omvärlden. Sysselsättningsnivån måste ju vara det bästa mått man kan ha på arbete. Tittar man på sysselsättningsnivån i EU för åldern 15-64 år, både män och kvinnor, så ser man att vi ligger trea vad gäller sysselsättningsnivån. Tittar vi på bara kvinnor i åldern 15-64 år ser vi att vi ligger etta. Däremot ligger vi ganska dåligt till vad gäller sysselsättningsnivån för invandrarmän. Men totalt sett, när det gäller hur många jobb som finns och hur många som har jobb, så ligger vi väldigt väl till jämfört med de andra EU-länderna. Sedan tror jag att det finns en stor utmaning i att se till att vi har jobb fördelade över hela världen i framtiden. Det är ingen utmaning som vi kan anta genom att sänka skatterna radikalt, försämra välfärden och tro att vi kan konkurrera ut varandra. Det kommer att bli en marknad på bara företagens villkor, och det kommer att leda till både lönedumpning och att man helt enkelt osolidariskt försöker spela ut länder mot varandra. Vi måste tänka framåt och tänka: Var finns de nya jobben? Ett område där de nya jobben finns är miljöteknik. Det är också så att hög kunskapsnivå, teknik, att folk vågar företagande och att det finns riskkapital är saker som bidrar. Men jag tycker att den bild som framställs här om att Sverige är så fruktansvärt dåligt när det gäller jobben är en väldigt farlig bild. Däremot är jobben en viktig fråga och en utmaning som vi måste ta till oss i framtiden. Det som oroar mig är i någon mån Moderaterna igen. Bakom ett luftslott av vackra ord tycker jag att Moderaterna anklagar invandrarna. Jag lyssnade väldigt noga på Moderaterna här i dag, och jag är väldigt oroad över den attityden. Indirekt säger Moderaterna, om jag ska tala klarspråk: Invandrarna är bidragsparasiter. Man pratar inte om den diskriminering som finns mot invandrare. Jag tror att vi har en väldigt stor utmaning i att minska diskrimineringen i samhället, och där krävs det åtgärder som handlar om att minska diskrimineringen. Det är en diskriminering som finns i hela samhället, även i vår fackföreningsrörelse, på myndighetsnivå och i de olika partierna. Vi behöver ett arbete för att diskrimineringen ska upphöra. Jag bor ute i Akalla. De av mina grannar som inte har jobb vill ha ett jobb. De letar förtvivlat efter ett jobb. Det är inte så att de sitter hemma och vill sitta hemma och vara sysslolösa, utan de vill finna en mening genom att få ett jobb. Om vi skulle minska diskrimineringen - säg att vi skulle halvera den i Sverige - skulle det vara en potential för tillväxt. I Konjunkturinstitutets rapport om lönebildningen i Sverige 2004 visar man att om man skulle halvera diskrimineringen av invandrare fram till år 2013 skulle BNP öka med 76 miljarder kronor. Det skulle göra att man skulle kunna göra reformer eller skattesänkningar med 53 miljarder. Det här är en möjlighet. Minskar vi diskrimineringen så ökar vi tillväxten i samhället. Vi behöver göra väldigt mycket på det området, och jag hoppas verkligen att vi kan finna fler bland alla partierna som jobbar för den frågan. En fråga som inte togs upp av något borgerligt parti var miljöpolitiken. Jag kan tyvärr känna att när det gäller miljöpolitiken finns det över huvud taget ett väldigt dåligt engagemang. Jag vet inte om det beror på att folk tycker att vi har varit så framgångsrika när det gäller miljöpolitiken och att det händer så mycket att vi kan sätta oss ned och bara tycka att det är bra som det är. När det gäller miljöpolitiken har jag tittat lite på borgarnas förslag. När vi hade bordläggningsdebatten här var det också så att de borgerliga partierna teg om miljöpolitiken. Politik är ju prioriteringar, och nu när man ser budgetförslagen ser man de prioriteringar som partierna gör. Miljön fanns inte heller med i de arbetsgrupper som de fyra borgerliga partierna presenterade i Högfors i somras. Den finns inte heller med i de åtta punkter som utgör högerkartellens gemensamma grundsyn. I dag debatteras budgeten i riksdagen, och då får vi se vad partierna satsar på. Det är en splittrad och svag miljöpolitik som visas fram. Spannet mellan Moderaternas hårda neddragningar och de satsningar som Centerpartiet ändå vill göra är 1,5 miljarder, och det är en avgrund i attityd och pengar som skiljer de borgerliga partierna åt i miljöpolitiken. Moderaternas 116 sidor för huvudsakligen nationalekonomiska argument, men där ryms inte ett ord om miljöekonomi. Motionen är intressant, dels för att partiet är störst av de borgerliga partierna, dels för att de avviker mest från de andra. Trots att hållbar utveckling är ett övergripande mål för politiken, nationellt, inom EU och globalt, nämns det inte en enda gång i Moderaternas motion. Ordet hållbar används i samband med frågor som prissättning, skuldsättning och tillväxt. Också social politik diskuterar man i hållbarhetstermer, men den ekologiska dimensionen i en hållbar utveckling saknas. Miljön finns bara med som ett besparingsområde. Man sparar på tre av de fyra områden som Miljömålsrådet pekat ut som särskilt problematiska: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och levande skogar. Det enda av de fyra målen som Moderaterna missade att spara på, Ingen övergödning, sänker tyvärr Centern med sin kritik av handelsgödselskatten. När det gäller miljön ser det tyvärr väldigt dystert ut i den borgerliga koalitionen. En av de viktigaste frågorna som vi utgår ifrån när vi tänker på vår politik i framtiden är barnens rätt till trygghet, en god hälsa och en god miljö. Här har vi mycket i Sverige som är unikt och fantastiskt. Vi har en välutbyggd barnomsorg, gratis läkarvård för våra barn och en öppen förskola för alla barn vars föräldrar är hemma. Mycket av det här är bra politik, men vi tycker att man kan göra mer, och nu gör vi viktiga satsningar just på barnen. Studiemedelssystemet har ju till exempel inte varit anpassat för barnfamiljer, men nu inför vi barntillägg. Vi höjer också ersättningen för lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen från 60 kr till 180 kr per dag. Vi stärker också barnfamiljerna genom ett höjt barnbidrag och genom att införa ett flerbarnstillägg från andra barnet. Vi förstärker barn och ungdomspsykiatrin, och vi ger ökade resurser till skyddat boende. Alla pengar som vi ger till kommuner och landsting - det är en väldigt stor satsning - ökar också möjligheterna för barnen att få trygghet. En av de viktiga frågorna för oss är solidaritet. Det gäller både dem som har det tufft här hemma i Sverige och i omvärlden. 2006 når vi äntligen upp till 1 % i bistånd av vår samlade produktion. Det är något som vi kämpat för och nu lyckats uppnå. Det kommer också att införas en ny och rättssäker ordning för flyktingar när de kommer hit och söker asyl. Vi kommer alltså att lägga ned den hårt kritiserade Utlänningsnämnden, vilket är väldigt viktigt. Vi har fortfarande en del att göra när det gäller ohälsan. Det är ett stort och svårt område, men vi ska inte göra insatser genom att sänka ersättningsnivåerna för förtidspensionerade och sjukskrivna. Vi ska inte skuldbelägga dem som är sjuka och förtidspensionerade. Vi har en hel rad förslag på viktiga åtgärder som jag tror kommer att ge resultat. Men det finns också annat som är viktigt i ohälsoarbetet. Det handlar om vår syn på arbete och hur mycket vi arbetar. Med tanke på det tempo som funnits i arbetslivet under de senaste tio åren är det inte konstigt att vi har så höga sjukskrivningstal som vi har i dag. Därför är det mycket viktigt med satsningar på arbetstidsförkortning och att möjligheten till friår införs i hela landet. Vi stärker också arbetet med arbetsmiljön och de regionala skyddsombuden.

Herr talman! Det är bra att Moderaterna uttalar att de vill komma till rätta med diskrimineringen. Jag skulle väldigt gärna vilja se de förslag som handlar om hur man kan motverka diskriminering. Stöder ni till exempel avkodifiering av löneansökan, vilket skulle göra att man inte ser om den som söker har arabiskt eller svenskt namn? Såsom jag tolkade Moderaternas inledningsanförande tyckte jag att det jag hörde var skrämmande. Däremot var det som nu sades mycket bättre. När det gäller utbildningsfrågor finns det en del förbättringar man kan göra. Det handlar bland annat om hur vi värderar utländska utbildningar och utländsk arbetslivserfarenhet. Där behöver vi fortfarande bli bättre. Därför ser jag fram emot att kanske få enighet i kammaren i den frågan. Sedan måste jag säga att jag inte förstår hur ett skattesystem skulle kunna vara diskriminerande mot invandrare. Det skulle jag gärna vilja att Moderaterna förtydligade. Skattesystemet gäller lika för alla och är inget som diskriminerar. Jag vill gärna att Moderaterna förklarar sig på den punkten.

Herr talman! Först vill jag tacka Yvonne Ruwaida för hennes erkännande av de satsningar som Centerpartiet gör på miljöområdet i sin budget. Sedan uppmärksammade jag inte om Yvonne Ruwaida var i kammaren när jag höll mitt huvudanförande, men jag hade ett avsnitt som jag kallade grönare Sverige. Där pratade jag om vårt förslag till hur man ska stimulera införsel av alternativa drivmedel och ställde det mot det förslag till straffbeskattning inom ramen för grön skatteväxling som regeringen och Miljöpartiet lägger fram i sitt budgetalternativ. Jag vet inte ifall Yvonne Ruwaida valde att selektera bort den passusen i mitt huvudanförande. Jag menar att Miljöpartiet och regeringen för plakatpolitik på miljöområdet. Det viktiga i den gröna skatteväxlingen verkar vara att flytta miljarder, inte att åstadkomma miljöstyrande effekter, eftersom de lägger de ökade skatterna på stabila skattebaser. Ökad fordonsskatt - noll miljöstyrande effekt. Vi vill i stället åstadkomma resultat. Vi föreslår att man möjliggör låginblandning av upp till 5 % RME i diesel. Vi föreslår byggande av ytterligare en etanolfabrik för att kunna ha större inblandning av etanol i bensin. Dessa miljöåtgärder ger tio gånger så stor miljöeffekt som de skattehöjningsförslag ni har lagt fram. Kom därför inte och säg att vi inte har miljöfrågor och förslag på agendan i debatten!
Herr talman! Jag kan nog tänka mig att förhandla med Centern och även med Kristdemokraterna och Folkpartiet när det gäller miljöpolitik. Men ni har väldigt olika uppfattningar. Ni är inte ett dugg överens. Svenska folket har ingen aning om vilken miljöpolitik de skulle få. Med Moderaterna, däremot, dräneras svensk miljöpolitik. Så dåliga är de när det gäller miljöpolitiken. Det gäller alla områden, alltifrån jordbrukspolitik till övriga områden. Jag förstår därför inte hur Centern i den borgerliga alliansen skulle kunna föra en bra miljöpolitik. Det ska bli väldigt intressant att se. Ni har ju heller inte försökt att ha ett arbete mellan era fyra partier i den här frågan. Den är alltså ett stort frågetecken. När det gäller bensinskatter, som Roger Tiefensee tog upp, vill jag ge en liten bakgrund. Oljeanvändningen har ju ökat i Sverige. Varför har den gjort det? Ja, det är bara att se på bensinprisets utveckling. Priset på bensin har de senaste tolv åren ökat med 32 %, medan förvärvsinkomsten ökat med 50 %. Detta gör det möjligt för människor att till samma procentuella andel av sin inkomst öka oljeförbrukningen ganska mycket. Om man ser det hela från det perspektivet är en förändring nödvändig. Roger Tiefensee vet, om han tittat på alla de utredningar som gjorts, att ekonomiska styrmedel är bland de mest effektiva. Det vore önskvärt, och vi jobbar efter det, att ha som mål att se vad som kommer att hända fem tio år framåt i tiden så att industrin och konsumenterna har möjlighet att tänka långsiktigt. Det är något som vi jobbar med.
Herr talman! Det var en intressant förklaring Yvonne Ruwaida gav till bakgrunden till den gröna skatteväxlingen. Att oljeanvändningen ökat beror alltså på att vi fått högre reallöner. Då blir jag lite skrämd över vad Miljöpartiets nästa förslag kommer att innebära. Orsaken till att oljeanvändningen ökar är inte att folk får mer pengar och kan köpa olja, utan att det inte finns alternativ. Därför vill vi stimulera alternativen, inte straffbeskatta dem som behöver bilen för att ta sig till jobbet eller för att skjutsa barnen till dagis. Det är skillnaden. Vi åstadkommer resultat genom skattesänkningar. Jag tror inte att det blir något problem att förhandla fram skattesänkningar på miljöområdet med Moderaterna, i stället för att straffbeskatta dem som behöver bilen i vardagen. Det är skillnaden. Vi åstadkommer resultat, och ni springer omkring med plakat.
Herr talman! Roger Tiefensee glömmer bort - eller väljer att glömma bort - att vi har gjort en väldigt stor satsning på alternativen. Vi har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inlett en politik för att främja både ny teknik och nya bränslen för personbilar. Vi har sett till att koldioxidneutrala bränslen, det vill säga förnybara bränslen, skattebefrias. Vi har förlängt reglerna för skatten på miljöbra förmånsbilar, det vill säga vi ska stödja och stimulera företagen att köpa förmånsbilar. Staten kommer nästa år att börja upphandla bränslesnåla bilar och miljöbilar. Förnybara bränslen kommer att finnas på mackarna i Sverige. Det här är en politik som kombineras med en grön skatteväxling. Vi gör både saker som handlar om att stimulera en utveckling och saker som handlar om att använda ekonomiska styrmedel. Tyvärr är det så, Roger Tiefensee, att om vi i vår miljöpolitik bara skulle satsa på att ge subventioner på både transportsidan och energisidan för att stimulera till en bättre miljö skulle det bli väldigt dyrt, för det kostar väldigt mycket. Däremot är satsningar som handlar om att använda ekonomiska styrmedel mycket mer effektiva. Vi tror att det behövs en kombination. Man behöver se till att alternativen kommer fram, och det gör vi. Man behöver göra det som är dåligt för miljön dyrare, på ett sätt som har en långsiktighet. Det som vore väldigt bra, där vi än så länge inte har lyckats, var att vi kunde se att vi har en långsiktighet på fem-tio år när det gäller den gröna skatteväxlingen. Det hoppas vi kunna komma fram till i framtiden, för vi tror att det vore bra.